Herr talman! Peter Hultqvist har frågat finansministern vilka åtgärder ministern avser att vidta för att tydliggöra huruvida finansministerns tidigare besked om ytterligare besparing på försvaret med 101 miljoner kronor gäller eller ej. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Först ett klargörande: Peter Hultqvist skriver i inledningen av sin fråga att regeringen har ålagt Försvarsmakten ett besparingsbeting omfattande 500 miljoner kronor. Men regeringen har inte beslutat om någon besparing på Försvarsmakten om 500 miljoner kronor. Beslutet om att minska Försvarsmaktens lönekostnader med 500 miljoner kronor jämfört med myndighetens planering från och med 2019 innebär inte att myndighetens anslag minskas. Som jag tidigare i veckan svarade Peter Hultqvist på fråga 2013/14:501 Besparingar inom Försvarsmakten aviserade regeringen nyligen åtgärder som syftar till att skapa ett extra omvandlingstryck och driva fram ytterligare effektiviseringar i den statliga verksamheten. Effektiviseringen uppnås genom en minskad ökning av anslagen. Minskningen berör samtliga PLO-anslag och fördelas proportionerligt på respektive anslag baserat på storlek. För 2014 beräknades den pris och löneomräkning som tillförs utgiftsområde 6, Försvar och samhällets krisberedskap, uppgå till 382 miljoner kronor. Det handlar således inte om en minskad ökning specifikt riktad mot Försvarsmakten. De av riksdagen beslutade förstärkningarna av anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap med 200 miljoner kronor 2014, 300 miljoner kronor 2015, 400 miljoner kronor 2016 och 500 miljoner kronor från och med 2017 ligger fast.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag kan konstatera att verkligheten ser ut så att regeringen när det gäller försvarets ekonomi ger med ena handen och tar med den andra. Man kan trolla hur man vill med formuleringarna och ordvändningarna och försöka beskriva det ena och det andra på olika sätt. Men realiteten är att vad man nu upplever i Försvarsmakten är att de 500 miljonerna är ett besparingsbeting och att man ute på förbanden tittar på hur man ska få ihop dessa pengar. Då skär man på det ena och det andra. Ett exempel är försvarets överlevnadsskola i Karlsborg, där man tittar på hur man ska kunna gå ned från 16 tjänster till 6. Det är bara ett exempel av många. Med den typ av beskrivning som ministern ger i sitt svar blir bilden att det inte spelar någon roll, att det inte påverkar verksamheten, att det i stort sett är något som sker i marginalen. Men efter alla mina förbandsbesök får jag signaler om att det betyder något. Man använder ordet "omvandlingstryck" och säger att man ska ta 100 miljoner mer. Omvandlingstryck låter som en fin omskrivning. I praktiken innebär det att man nu på något sätt ska ta hem 600 miljoner i organisationen. Det ska ställas mot den andra delen. I takt med att omvärlden förändras och verkligheten kommer i kapp börjar man från Moderaternas sida säga att det nu är dags för ökade försvarsutgifter. Anders Borg går ut och säger att försvarsutgifterna ska ökas. Det blir en dag-för-dag-politik där man ändrar sig i takt med vad vi kalla konjunkturen. Då blir det ifrågasättande: Var finns den politiska linjen? Var finns hållfastheten och seriositeten? Det känns liksom inte ansvarsfullt att agera på det här sättet. Det är ungefär likadant som när det gäller synen på Ryssland, där vi från vårt partis sida länge har pekat på riskerna med det militära förmågelyftet, den ökade nationalismen, hårdförheten i den ryska regimen. Det ville man länge inte ta till sig från regeringens sida och från den moderata sidan. Till sist blev vi överens i Försvarsberedningens säkerhetspolitiska analys. Men sedan dess har man i olika uttalanden tonat ned den utvecklingen. Nu är språkbruket ett annat, efter det som har hänt i Ukraina. På något sätt tycker jag att det är tydligt att det förändras hela tiden och att man liksom inte har någon tydlig och klar linje. Jag har en fråga. Om man nu har sagt att man ska öka försvarsutgifterna - för bara ett par veckor sedan skulle man dra ned dem med ytterligare 100 miljoner - kommer man då i vårbudgeten att lägga på dessa 100 miljoner så att den delen inte blir genomförd? Det är lite uppseendeväckande att man med ett så kort intervall förändrar ett ställningstagande. Vi kommer inte att ha denna 100-miljonersdel med i vår budget. Det omvandlingstryck som ministern talar om är i praktiken bara ett ytterligare besparingsbeting. Hur blir det? Står ni fast vid de 100 miljonerna eller inte?

Herr talman! Frågan om försvarets finansiering är viktig. När man diskuterar detta tror jag att det är betydelsefullt att man också har hela bilden och att man ser detta i ett historiskt perspektiv. Vi har under rätt många år haft en utveckling där försvarsanslaget gradvis har minskat. År 1994 låg det på ungefär 2,4 procent av bnp, och 2011 låg det på ungefär 1,3 procent av bnp. Här finns det anledning, inte minst för flera här i kammaren, att fundera på vilket parti som har haft regeringsmakten under merparten av denna tid. Jag tycker att det är naturligt att hotbilden ska få påverka försvarsanslaget. Nu har alliansregeringen presenterat två budgetar i rad där anslaget faktiskt höjs. Det är ett viktigt besked. Lika viktigt är det att dessa pengar används till rätt saker. Försvarsministern har där varit tydlig med att det ska vara fokus på mer övning, mer utbildning och mer rekrytering. Lika viktigt är det naturligtvis att det sedan följs upp. Nu diskuterar vi också Ukraina. Det är på många sätt en oroande händelseutveckling där som leder till en högre grad av osäkerhet. Det illustrerar också att det är svårt att förutse händelseförlopp. Ambition är en sak, handling är någonting annat. Min slutsats av detta är att försvarsreformerna måste fortsätta. Så sent som 2006 hade fyra av åtta mekaniserade bataljoner i Sverige en beredskap på tre år. Vem såg det egentligen som troligt med rysk trupp i Ukraina för tre år sedan, eller för tre månader sedan? Här är naturligtvis finansieringsdiskussionerna viktiga. Men vi ska inte heller låta träden skymma skogen. Budgetpropositionen för 2014 innebar en gradvis höjning av ramen - det är bara att läsa innantill - med ungefär 3 miljarder mellan 2013 och 2017. Det var före händelseutvecklingen i Ukraina och före de besked som har levererats kring fortsatta satsningar på försvaret. Det tycker jag är betydelsefullt. Nu får vi höra att detta verkar vara för lite. Jag tycker att det i grund och botten är bra om vi kan enas kring att vi ska satsa på försvaret. Det skulle bli en upprepning att stå här i dag och påminna om att S, V och MP så sent som 2010 faktiskt ville spara på försvaret med 2 miljarder per år. Det behöver jag inte påminna om. Men det vore klädsamt om Socialdemokraterna någon gång kunde ta bladet från munnen. Det är såklart lätt att alltid kritisera andra. Men vad vill ni själva? Jag minns till exempel Peter Hultqvists ord om puts i marginalen, som var det uttryck som användes för att beskriva regeringens satsningar. Man blev lite förvånad när det sedan visade sig att Socialdemokraternas egen satsning uppgick till dramatiska noll kronor utöver regeringens nivå. Om det är så att ni satsar så mycket mer kan man säga att dessa satsningar i så fall är mycket välkamouflerade. I er budget finns i alla fall inga spår av det. Dessutom har Socialdemokraterna faktiskt en budget som inte går ihop. I den budget som ni lade fram i höstas fanns det satsningar på 27 miljarder med en finansiering på 16 miljarder. Det blir ett hål på 11 miljarder kronor. Jag skulle därför vilja be Peter Hultqvist som har väckt denna diskussion, vilket är bra, att också vara tydlig med vad Socialdemokraterna vill. Hur mycket mer pengar vill ni anslå? Vilka konsekvenser får ert presenterade budgethål på 11 miljarder för försvaret?

Herr talman! Jag ska ärligt säga att jag egentligen inte hade tänkt delta i debatten om denna interpellation. Min interpellation ska debatteras efter debatten om denna interpellation. Men Johan Forssell bjöd faktiskt upp till det hela. Nu när han sade att man ska ta bladet från munnen tänkte jag att det är ett ypperligt att göra det. Johan Forssell tar upp det historiska perspektivet, och han talar om tidigare beslut. Men var fanns era reservationer under dessa år? Jag vet att ni valde att i vissa delar lämna dåvarande försvarsutredningar. Men det var en bred parlamentarisk enighet kring de slutsatser som drogs i betänkandena från försvarsberedningarna under de socialdemokratiska regeringarnas tid. När Johan Forssell kommer med dessa påståenden tycker jag att han är svaret skyldig. Försvarsanslagen har aldrig någonsin varit så låga som de är nu - åtminstone vad jag har sett. De ligger under 1,1 procent av bnp eller bni. Det kan kräva sin förklaring med tanke på det som Johan Forssell påstår. Jag vill göra ett tillrättaläggande - detta vet Johan Forssell - när det gäller våra så kallade besparingar på 2 miljarder som han tar upp. Jag ska informera dig igen, Johan Forssell. Med tre rösters övervikt övergav regeringen och partierna som anslöt sig till det värnplikten. Vi sade att vi ville ha den kvar. Budgeten byggde på att vi skulle ha plikten kvar. Vi sade nämligen tidigt i detta skede att detta kommer att kosta så mycket pengar - det har vi tyvärr fått rätt i - att vi kan använda dessa pengar till annat. Vi var också tydliga med att säga att Kosovoinsatsen skulle övergå från en militär insats till en civil insats. Där har vi pengarna, Johan Forssell. Jag tycker därför inte att det är så konstigt att vi kunde ligga på en rimligare nivå. Nu ser vi facit: skenande kostnader för ett yrkesförsvar med anställda soldater och sjömän. Detta sade vi före 2010. Jag sade också i många debatter med partikamrater till Johan Forssell hemma i mitt hemlän Blekinge att jag är ledsen. Jag kommer förmodligen en gång i framtiden, när det gäller det beslut som fattades om att skrota värnplikten och kostnaderna i detta sammanhang, att säga: Vad var det jag sade? Facit har vi faktiskt. Det finns väl ingen här i kammaren som kan säga att denna omställning inte har kostat oerhört mycket pengar som skulle ha kunnat gå till mycket annan verksamhet? Jag tycker att vi ska vara ärliga i vår debattretorik och inte glömma historien från alla vinklar. Därför valde jag att gå upp i debatten och bemöta detta. Jag tycker nämligen att det som har framförts är direkt felaktigt. Vi har inte heller något hål på 11 miljarder. Jag skulle därför vilja be Johan Forssell att förklara varifrån han får de 11 miljarderna. Var finns de 11 miljarderna i ditt kalkylblad? Jag har inte hittat dem i våra.
Herr talman! Den här debatten handlar både om pengar och om historia. Då vill jag gå tillbaka till 2009 då denna kammare beslutade om en ny inriktning för Sveriges försvarspolitik och för det militära försvaret. Denna nya inriktning var väl förankrad i den parlamentariskt sammansatta försvarsberedning som arbetade under 2007 och 2008 och som jag själv hade förmånen att få leda under dess senare del. I bred politisk enighet konstaterade Försvarsberedningen att den allmänna värnplikten inte längre var ändamålsenlig för att bemanna Försvarsmaktens insatsorganisation med personal. Med färre än 10 000 personer som fullgjorde sin värnplikt per år var den varken allmän eller pliktig. Den nya inriktningen innebär en omfattande ambitionsökning när det gäller kvalitet och tillgänglighet för våra förband. Det är detta reformarbete som Försvarsmakten är mitt uppe i, och syftet är att stärka vårt försvar. Reformen innebär bland annat att samtliga förband ska ha krigsplacerad personal och materiel. Vi har också stärkt försvarsförmågan genom att vi har givit uppdraget till Försvarsmakten att återuppta försvarsplaneringen. Vi har återinfört och börjat genomföra krigsförbandsövningar, vilket hade upphört under 00-talets första hälft. Försvarsmaktens övningsverksamhet har ökat både i omfattning och i kvalitet. Här fortsätter vi; i år har vi givit Försvarsmakten i uppdrag att genomföra både mobiliseringsplanering och mobiliseringsövning. Vi har också givit dem i uppdrag att genomföra en större övning med armé, marin och flygförband. Samtidigt som allt det här sker som en följd av 2009 års försvarsbeslut har ju syftet varit att effektivisera inte minst försvarets logistik när det gäller stödfunktioner och materielförsörjning, just för att vi ska kunna få pengar till det som skapar försvarsförmåga. Det har hittills medfört att över 2 miljarder har kunnat tillföras förbandsverksamheten. Dessutom har regeringen fört över medel från anslaget 1:2 för internationella insatser till förbandsverksamheten. För att säkerställa ett fortsatt genomförande av försvarsreformen har regeringen också tillfört nya pengar till såväl materiel som förbandsverksamheten. Vi är även beredda att tillföra ytterligare medel, inte minst med tanke på det som nu händer i vår omvärld. Jag kommer att återkomma till ekonomin, men framför allt skulle jag vilja återkomma till det jag har hört här i dag. För det första står Peter Hultqvist och säger att han förutsåg och visste i förväg vad som skulle hända i Ukraina. Det tycker jag nog måste tåla en syning. Vi har alla sett en ökad rysk förmåga, men jag tror ändå att det för de flesta kom som en oväntad vändning att man så tydligt var beredd att använda hot om militärt våld för att förändra Europas gränser. För det andra måste jag fråga Socialdemokraterna om de på allvar är beredda att, som Peter Jeppsson säger, återinföra den allmänna värnplikten. Jag tänker på vad det skulle innebära för Försvarsmakten när det gäller kvalitet, kompetens och inte minst kostnader att hatta från det ena till det andra. Det här är en intressant debatt, och jag måste alltså fråga hur det ser ut med förmågan att spå in i framtiden när det gäller ryskt agerande samt om det är Socialdemokraternas nya försvarspolitik att vi ska återinföra den allmänna värnplikten.

Herr talman! Jag kan inte förstå varför ministern står och säger saker som inte är sanna. Jag har aldrig sagt att jag förutspådde det som händer i Ukraina; det jag har sagt är att vi tydligt har visat att den ryska militära förmågan ökar. Vi har tydligt visat nationalismen och det auktoritära styret. Vi anser att vi många gånger har haft svårt att få gehör för det, och vi anser att vi har fått ta en rätt rejäl fajt för att få bland annat Moderaterna att begripa detta. Vi tycker att regeringen fram till Ukrainakrisen i väldigt stor utsträckning har försökt tona ned detta, medan vi har tyckt att det har varit rätt uppenbart. Däremot har jag aldrig sagt att jag förutspådde det som händer i Ukraina, så det påståendet var inte sant från ministerns sida. När det gäller vår ekonomi och budget kan jag bara konstatera att vi inte har lagt fram några budgetar med hål i över huvud taget, och vi kommer inte heller i framtiden att lägga fram några budgetar med hål i. Det ni sysslar med är att ni räknar in hur det eventuellt skulle se ut i en framtida budget som inte har lagts fram än. Det är inte hederligt att bedriva debatten med den typen av metoder. Sedan är det för de flesta uppenbart att personalförsörjningssystemet är svajigt. Vi har avhopp på 15 procent bland de kontinuerligt anställda, vi har svårt att rekrytera på deltidssidan och vi har det krångligt med ekonomin - det är inte finansierat fullt ut. Det här är en sak vi naturligtvis också måste titta på i Försvarsberedningen. Jag tror att det är klokt att föreslå en del förändringar i personalförsörjningssystemet, och jag är till och med lite övertygad om att det kommer att bli så. Däremot kommer kanske inte förslaget att bli att vi återinför den allmänna värnplikten, men man kan ta till sig en del av värnpliktssystemets fördelar - bland annat att det i strukturen var betydligt stabilare än det vi har i dag. Vi har stora ekonomiska problem också i materielsystemen. Det är mycket kärvt, och det tror jag att ministern är väl insatt i. Oavsett de pengar som nu har anslagits är det alltså inget att yvas över eller skryta med, för de löser inte problemen. Jag har inte sagt att vår budget löser problemen heller, men jag säger att vi kan göra en politisk uppgörelse som bringar stabilitet i det här på ett bättre sätt långsiktigt. Det är mycket seriöst från vår sida; vi vill verkligen det, och det gäller både ekonomin i personalförsörjningen och materielsystemet. Då kan vi komma bort från den här typen av kortsiktig politik där man satsar hundra miljoner hit eller dit och sedan ska göra ett stort politiskt nummer av det, trots att det i konfrontationen med verkligheten inte är mycket att skryta med. En politisk uppgörelse är väl ändå också någonting som måste ligga till grund för utvecklingen under ett antal år. Ett försvarsbeslut 2015 och en linje fram till 2020 är inte ett tokigt perspektiv. Vi har ingen ambition att överpolitisera frågorna, men det är naturligtvis så - och det tror jag säkert att ni förstår - att det blir lite konstigt för oss som opposition. Här blåser man upp hur mycket man satsar, trots att Försvarsmakten jobbar väldigt hårt för att få de pengar som finns att räcka till. De tycker att besparingsbetinget på 500 miljoner är rätt jobbigt, och det kommer ett besked om 100 miljoner till. Sedan ska man plötsligt öka försvarsanslagen, lite diffust och utan att det är konkret. Det är i någon sorts populistisk politisk mening. Det enda som egentligen är intressant är vad vi lyckas prestera i form av en politisk uppgörelse. Jag hoppas verkligen att vi ska nå dit så småningom, så att vi kan bringa stabilitet i det här. Det är nog rätt få som är imponerade av vad som pågår i dag, och det är lika bra att inse den realiteten och försöka göra någonting åt det. Slutligen: Hur blir det med de 100 miljonerna? Kommer ni att korrigera det?

Herr talman! Peter Jeppsson var väldigt tydlig i sitt anförande. Han sade att S, V och MP förra gången gick till val på en "rimligare nivå", och det var väl bra att vi fick klarlagt vad det var. Det var alltså minus 2 miljarder, och det var Socialdemokraternas budgetalternativ efter beslutet om förändringen. Jag ställer mig fortfarande frågande till hur det på något sätt hade gjort saken bättre att i dag ligga på minus 2 miljarder. Sedan var det frågan om budgethålet, ja. Det är egentligen inte så svår matematik; jag ska ta det på ett sätt som jag hoppas att alla hänger med i. Ni lade i er budget i höstas fram reformer på 27 miljarder, och ni hade idén om att säga nej till jobbskatteavdragets femte steg. Sedan har ni gett besked om att ni nu plötsligt accepterar jobbskatteavdraget. Då försvinner en finansiering på 11 miljarder. Då kan man ha den inställning ni verkar ha här i kammaren, alltså att det inte gäller eftersom det är en gammal budget. Frågan är då: Varför fortsätter Socialdemokraterna att hänvisa till den budgeten när det gäller de satsningar som finns i den? Då går det tydligen väldigt bra att hänvisa till den. När det kommer till finansieringar är dock allting överspelat; budgeten gäller inte längre, det går inte att ta hänsyn till den etcetera. Det är en lite märklig inställning, måste jag säga. Det är en märklig inställning till politiken i stort men kanske framför allt till hur vi finansierar reformer. Ska ord vara mer än just ord - om de också ska ha en innebörd på riktigt - tycker jag att man måste ha lite större allvar än så i hur man väljer att finansiera reformer. Min fråga kvarstår: Vad får egentligen hålet på 11 miljarder i er budget för följder för försvaret?

Herr talman! Jag måste tyvärr säga till Johan Forssell: Du personifierar egentligen det gigantiska underskott alliansregeringen och ert parti har totalt. Ni ligger alltså på 87 miljarder i underskott i de totala finanserna. Det är underfinansierade skattesänkningar. Ska man tala om underskott kanske 87 miljarder är en siffra att ta till sig. När det gäller de 11 miljarder som du talar om vill jag säga att det inte finns något hål i vårt budgetförslag på 11 miljarder. Det verkar vara en luftsiffra som dyker upp. Jag vet inte varför, men varje åhörare får väl göra sin egen bedömning av det hela. Sedan vill jag säga till försvarsministern att jag blev lite förvånad över hennes påstående. Jag gav en beskrivning av besluten och vad vi varnade för då vad gällde kostnadsökningarna, och vi har inte sagt att vi vill återinföra allmän värnplikt. Däremot redogjorde Peter Hultqvist på ett bra sätt för andra tankar och idéer som vi har kring systemet, som vi kommer att jobba vidare med och som vi tror kan vara gynnsamma för helheten för Försvarsmakten. Det finns mycket som vi skulle kunna diskutera här, men om vi ska prata siffror tycker jag att vi måste hålla oss till de siffror som faktiskt finns. Jag sade i mitt tidigare inlägg att vi hade en rimligare nivå i vårt budgetförslag, för vi räknade med fortsatt värnplikt och att insatsen i Kosovo skulle bli civil. Sedan kom det nya beslut. Som Johan Forssell, försvarsministern och alla vet har vi nu lagt fram ett rimligare budgetförslag med tanke på att förutsättningarna har förändrats, så jag tycker att vi lyssnar och tar till oss. Men då var det dessa frågor som gällde.
Herr talman! Om vi ska koncentrera oss på ekonomi och siffror är det ett faktum att regeringen två år i rad har ökat anslagen till försvaret, och vi är beredda att öka anslagen ytterligare för att öka takten i den pågående försvarsreformen och för att kunna stärka vårt försvar. Som minister måste jag ta ansvar för helheten. Bakgrunden till de uppdrag som vi har givit till Försvarsmakten är att de i budgetunderlaget till regeringen redovisade att de befarade ökade kostnader med över 1,3 miljarder kronor från år 2019, alltså över 1,3 miljarder kronor mer än det som tidigare var beräknat. Det är min uppgift att se till att mina myndigheter kan hålla sin plan. Då får man antingen tillföra mer pengar eller säga att de får planera om, eller så får man göra en kombination av detta. Vi har genomfört ett intensivt arbete tillsammans med myndigheten Försvarsmakten för att komma till rätta med de befarade kostnadsökningarna. De kostnader som beskrevs var bland annat för personal och löner. Det vi också kunde se i underlagen var att andelen heltidsanställd personal planerades att öka i förhållande till andelen tidvis tjänstgörande personal. Det låg inte i linje med det som riksdagen hade beslutat 2009. I ett regeringsbeslut i mars förra året gav regeringen därför i uppgift till Försvarsmakten att vidta åtgärder så att myndighetens totala årliga lönekostnader från och med 2019 blir 500 miljoner kronor lägre än Försvarsmaktens planerade eller befarade lönekostnader. Därtill skulle man planera för att andelen tidvis tjänstgörande personal bättre speglar det som riksdagen har beslutat om. Detta kallar Peter Hultqvist en besparing, och det är felaktigt. Jag har förklarat det flera gånger, inte minst i försvarsutskottet, men jag förklarar det igen. Uppdraget handlar inte om att spara på försvaret eller att sänka anslagen, utan det handlar om att säkerställa att den av riksdagen beslutade insatsorganisationen kan genomföras inom angivna ekonomiska ramar. Vi minskar inte Försvarsmaktens anslag; vi ökar anslagen. Jag förstår inte hur Peter Hultqvist kan få ökade anslag till att bli en besparing. Jag vet att någon till och med har kallat det för en bantning, men jag vet inte hur man kan banta bort en befarad övervikt som ska inträffa någon gång i framtiden. Vad har hänt då? Sedan reformen påbörjades har Försvarsmakten anställt ungefär 5 400 heltidsanställda gruppbefäl, soldater och sjömän. Man har alltså ökat sin personal med 5 400 heltidstjänster. Mitt fokus är att stärka Sveriges försvarsförmåga. Samtidigt är jag mån om att skattebetalarnas pengar används så effektivt som möjligt. Vi satsar nya pengar på försvaret för att säkerställa den reform som riksdagen har beslutat om och snabba upp den i syfte att stärka vårt försvar. Jag vet inte om Peter Hultqvist och Peter Jeppsson är för eller emot detta, för nu står man och talar om andra saker. Det viktiga är att vi har höjt anslagen, och vi är beredda att höja dem ytterligare. Det vore intressant att höra om Socialdemokraterna ska fullfölja det man säger - man är orolig - hur det ska gå till och vilka man ska komma överens med. Apropå att komma överens har jag bjudit in samtliga riksdagens partier till Försvarsberedningen just för att få en så bred överenskommelse som möjligt.

Herr talman! Jag tror inte att Försvarets överlevnadsskola i Karlsborg lider av övervikt. Den har redan nu en rätt slimmad verksamhet, och jag tror inte att den mår särskilt bra av att antalet anställda går ned från 16 till 6 anställda. Det finns många liknande exempel runt om i Försvarsmakten på olika verksamheter som man nu går igenom. För att få ned lönekostnaderna tar man bort personal på olika ställen och på olika områden. Det här är en mer komplicerad materia än vad ministern här i kammaren vill beskriva. För att få loss pengar blir det nedskärningar på annat i Försvarsmakten. När ni lade besparingsbetinget visste ni dessutom inte hur utfallet skulle bli. Det är när man nu jobbar igenom det i den praktiska verksamheten ute på förbanden som allt kommer upp till ytan. Besparingsbetinget som ni lade hade en mer teoretisk inriktning, men när verkligheten kommer ikapp är det andra saker som kommer fram. Försvarsministern säger att man satsar på övningsverksamheten. I vår alternativbudget lade vi 100 miljoner mer på övningsverksamheten än vad regeringen gjorde. Eftersom MSB förde tillbaka 90 miljoner till Finansdepartementet det senaste året, tyckte vi att pengarna gjorde bättre nytta i den nödvändiga övningsverksamheten. Och här finns ytterligare behov som är rätt stora, så problemet på övningssidan är långtifrån löst. Det är genom en bredare politisk överenskommelse som vi kan tydliggöra vilka vapensystem som ska prioriteras och hur personalförsörjningens ekonomiska problem ska lösas. Jag hoppas att det är den typen av substans som man i så fall är beredd att diskutera. Det är också då vi kan sätta etiketterna och prislapparna och kan redovisa ett slutresultat. Det är alltså en stor förhandling som återstår, och där hoppas jag att ni är beredda att möta upp.
Herr talman! Jag kan konstatera att i dag har försvaret bättre förmåga och högre beredskap än 2009, när reformen påbörjades, eller för den delen 2006, när Socialdemokraterna hade makten och hade styrt även över försvaret under många år. I ljuset av den ekonomiska krisen i Europa är det flera länder i vår närhet, till exempel Danmark och Finland, som har tvingats till stora nedskärningar i sina respektive försvar. Men tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik har regeringen två år i rad kunnat öka Försvarsmaktens anslag, och vi har öppnat för ytterligare ökade försvarsanslag för att säkerställa utvecklingen av försvaret. Socialdemokraterna får en ökning till att bli en minskning. Jag får inte ihop det. När vi räknar på Socialdemokraternas budgetförslag kan vi se att det totalt sett är underfinansierat. Det är intressant att höra Peter Hultqvists oro över minskningen i pris och löneomräkningen för Försvarsmakten, för det var inte så länge sedan som den ekonomiskpolitiska talespersonen för Socialdemokraterna, Magdalena Andersson, gick ut och talade vitt och brett om att nedskärningar och effektiviseringar på myndigheterna på kring 10 miljarder vore nyttigt och bra. Här är det alltså lite olika besked som vi får. Försvarsmakten är Sveriges största myndighet, och om ett sådant förslag blev verklighet skulle det innebära nedskärningar på ett par miljarder. Det gäller att hålla ordning på hur vi stärker försvarsförmågan och hur mycket vi är beredda att betala för en stärkt försvarsförmåga. Vi har nu ett förändrat omvärldsläge. Europas säkerhet har påverkats av händelserna i Ukraina. Det påverkar vår säkerhet, och det måste naturligtvis få påverka vår försvars och säkerhetspolitik i framtiden. Härmed var överläggningen avslutad.